Herr talman! Fru Ryding har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta med sikte på att göra arbetsmedicinska institutet till ett effektivt organ för de anställdas intressen och för att institutet därmed skall kunna fylla de uppgifter som finns i dess instruktion. Arbetsmedicinska institutet började sin verksamhet den 1 juli 1966. Till institutet sammanfördes yrkeshygieniska avdelningen vid statens institut för folkhälsan, yrkesmedicinska centralen och yrkesdermatologiska kliniken vid Karolinska sjukhuset samt arbetsfysiologiska institutet i Stockholm. Syftet med inrättandet av arbetsmedicinska institutet var att få till stånd en samordning och förstärkning av resurserna inom arbetshygien, arbetsfysiologi och yrkesmedicin. I styrelsen för arbetsmedicinska institutet ingår representanter för arbetsmarknadens parter och för bl.a. arbetarskyddsstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen. Regelbundna överläggningar hålls med bl.a. LO:s kommitté för arbetarskydd och företagshälsovård. Som experter anlitar institutet representanter för både LO och SAF. Genom styrelsens sammansättning och arbetsfor mer har fackföreningsrörelsen fortlöpande insyn i institutets verksamhet. Arbetsmedicinska institutet har byggts ut etappvis i enlighet med den plan som redovisades i propositionen om institutets inrättande. I årets statsverksproposition föreslås bl.a. en studierektor för utbildningen i företagshälsovård, en kraftig förstärkning av institutets administration och en ökning av medelsanvisningen för särskilda arbetarskyddsprojekt från 270000 kr. till 450 000 kr. Avsikten är att dessa arbetarskyddsprojekt skall utformas i nära samråd med arbetarskyddsstyrelsen. Institutet arbetar för närvarande i lokaler på skilda håll, och detta kan självfallet medföra vissa svårigheter. Därför pågår projektering av nya lokaler för institutets hela verksamhet. En viktig uppgift för institutet är utbildningen i företagshälsovård. Redan. nu bedrivs sådan utbildning vid institutet för ca 30—40 läkare, 20 skyddsingenjörer och 60 sköterskor årligen. Härtill kommer utbildning för yrkeshygieniska tekniker vid yrkesinspektionen. För närvarande pågår en utredning om företagshälsovårdsutbildningens omfattning och organisation vid institutet. Denna utredning skall vara färdig före april månads utgång. Slutligen vill jag framhålla att den nyligen tillsatta utredningen rörande arbetarskyddslagstiftningen enligt utredningsdirektiven även skall uppmärksamma formerna för arbetsmedicinska institutets deltagande i arbetarskyddsverksamheten.

Herr talman! Först vill jag tacka stats rådet Aspling för att han velat och kunnat skjuta på besvarandet av min interpellation en vecka; jag var nämligen förhindrad att ta emot svaret förra torsdagen. Sedan tackar jag för det svar jag fått i dag, trots att jag blev minst sagt förvånad över att knappast någonstans i svaret finna annat än en »låtsas-somom-det-regnar-attityd>. Detta är så mycket mer anmärkningsvärt som det vid tiden för framställandet av min interpellation, den 15 januari i år, förekom en mycket häftig pressdebatt just om arbetsmedicinska institutet. Man kunde då läsa i olika tidningar — även i Aftonbladet vill jag tillägga för att undanröja alla missförstånd — långa artiklar under rubriker sådana som t.ex. »>Kritik mot institut minskar budgetanslag>, »Intriger spränger statligt verk> eller »SAF-styrt institut för arbetsmiljöskydd>. Jag har i min interpellation påstått att tillståndet på arbetsmedicinska institutet närmast kan betecknas som skandalöst. Bland annat har jag pekat på den ökning av antalet vakanser för viktiga tjänster som har ägt rum. I dag lär det finnas en enda topptjänsteman kvar som inte begärt tjänstledighet eller slutat sin anställning. Detta uppseendeväckande förhållande måste bottna i någon speciell omständighet, men statsrådet har inte med ett ord berört detta. Kanske får jag tolka det som ett tyst medgivande. Statsrådet Aspling framhåller i stället bl.a. i svaret — vilket är känt för de flesta — att representanter för arbetsmarknadens parter ingår i styrelsen och att fackföreningsrörelsen genom styrelsens sammansättning har fortlöpande insyn i institutets verksamhet. I nästa mening hävdas att institutets verksamhet byggts ut etappvis enligt den plan som redovisades i propositionen om institutets tillkomst. Man lär väl komma sanningen närmare om man hävdar att institutets verksamhet tyvärr har sönderfallit etappvis och att åtminstone LO:s representanter i styrelsen för länge sedan borde ha märkt detta och slagit larm till ansvarig myndighet. Men så har tyvärr inte skett. Detta är beklagligt, men statsrådet Aspling kan inte på något sätt lastas för det. Det är bara nu att konstatera faktum. Jag vill fästa statsrådets uppmärksamhet på att jag inte framställt min interpellation med någon som helst baktanke att bedriva en syndabocksjakt, vare sig på statsrådet eller någon statlig myndighet, utan endast för att få klarhet i hur statsmakterna nu tänkt sig att lösa de svåra problem som har tornat upp sig vid arbetsmedicinska institutet och som för närvarande förlamar dess verksamhet. Jag vill anföra ett citat ur min interpellation. Det heter där att det för att man skall få ett arbetsdugligt arbetsmedicinskt institut >måste anses synnerligen angeläget att åtgärder omedelbart vidtages från statsmakternas sida; dessa måste få insyn i institutets arbete på ett helt annat sätt än vad man nu har>. Det heter i fortsättningen följande, vilket jag vill poängtera: »En redovisning för dessa åtgärder vore av stort värde, inte minst för att i möjligaste mån eliminera den misstro som med fullt fog för närvarande finns när det gäler arbetsmedicinska institutets verksamhet.» Tyvärr har svaret på min interpellation i detta avseende inte infriat mina förväntningar. Misstron kommer att finnas kvar, och den förstärks givetvis av det faktum att institutet av begärda 6 miljoner får endast 1 miljon kronor i årets budget. Detta kan väl knappast vara någon slentrianmässig nedskärning av äskandet, särskilt mot bakgrunden av att anslagen till arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen ökat kraftigt. Med detta vill jag inte ha sagt att dessa ökade anslag inte är bra — tvärtom. Men det är också bra — för en gångs skull, kanske jag skulle till lägga — att arbetsmedicinska institutet inte fick sina 6 miljoner, eftersom jag anser att det först måste bli någon ordning på dess verksamhet och att ett vettigt utvecklingsarbete inom den tekniska forskningen först borde ha kunnat presenteras. Herr talman! Såsom framgår av vad jag sagt är jag tyvärr långt ifrån nöjd med svaret, som jag i stort sett skulle vilja beteckna som en till intet förpliktigande deklaration.

Lägger man därtill att denna utredning fått en annan sammansättning än vad man enligt gammal praxis kunde ha väntat sig, kommer man kanske fram till att man vågar vara optimist åtminstone på längre sikt — och kan anlägga det positiva betraktelsesätt som jag har i denna fråga. Det gäller väl nu bara att försöka utrusta sig med ytterligare tålamod och att försöka uppmärksamt följa frågan. Trots detta, herr talman, har jag och säkerligen många med mig blivit något besvikna över att den önskade redovisningen för åtgärder från statsmakternas sida i syfte att få till stånd ett arbetsmedicinskt institut, som kan arbeta som ett effektivt organ för de anställdas intressen, inte kunnat lämnas i dag av statsrådet Aspling. Jag säger detta mot bakgrunden av att det inte kan vara obekant för chefen för socialdepartementet hur de verkliga förhållandena är; kanske vill statsrådet därför i någon mån muntligen komplettera sitt svar.
Herr talman! Fru Rydings inlägg föranleder mig att göra några kommentarer. Först vill jag påpeka att fru Rydings påstående att en rad tjänstemän på viktiga poster har begärt tjänstledighet är betydligt överdrivet. Två ledande tjänstemän är för närvarande tjänstlediga men vikarier finns förordnade för dem. Ingen av de centrala befattningarna är obesatt. Uppgiften att exempelvis administrativa sektionens chef skulle ha begärt tjänstledighet är felaktig. Eftersom fru Ryding i sin interpellation tagit upp frågan om vakanser och även i dag återvänder till den har jag velat göra detta påpekande. Vidare är jag angelägen, herr talman, att framhålla att det har skett en mycket väsentlig satsning på arbetarskyddet i vidaste bemärkelse i de förslag som nu föreligger i statsverkspropositionen. Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen får väsentligt förstärkta resurser. Det rör sig bl.a. om ett femtiotal nya tjänster. även arbetsmedicinska institutet får, som jag framhållig i mitt svar i dag, en förstärkning. Jag vill fästa fru Rydings uppmärksamhet på att man skall se dessa insatser i hela sitt sammanhang. Det är fråga om ett grepp över hela fältet. I fråga om institutet vill jag framhålla att det sker en förstärkning på det administrativa planet, och jag tror att detta är viktigt. Jag skulle slutligen vilja be fru Ryding att studera statsverkspropositionens bilaga 7, femte huvudtiteln. Där finns bl.a. en omfattande redovisning av planerna beträffande = institutets framtid och de insatser som görs nu liksom beträffande de utredningar, som har igångsatts och som vi anser angelägna just med hänsyn till institutets fortsatta verksamhet. I avvaktan på de ifrågavarande utredningarna, vilka beräknas föreligga i år, och på ställnings tagandena i anledning härav bör institutets utbildningsverksamhet fortsätta i sin nuvarande omfattning. Vi gör emellertid ändå en satsning på detta område. Institutet tillförs en studierektor som ledare för undervisningen. Även på ett annat viktigt område, nämligen den arbetspsykologiska delen, sker en icke oväsentlig förstärkning. Dessa åtgärder följer de riktlinjer som drogs upp när vi på sin tid presenterade institutets verksamhet för riksdagen. Vi sade klart och tydligt att det var fråga om en etappvis genomförd utbyggnad, och det är en sådan utbyggnad vi nu håller på med. Vi är medvetna om att det på olika områden inom institutet är angeläget med punktvisa förstärkningar, och det är också vad som sker. Allra sist, herr talman, vill jag uppmana fru Ryding att i sitt totala sammanhang se den mycket väsentliga satsning som sker på arbetarskyddets område. Det är då man kommer på rätt spår.

Herr talman! Jag tackar för de kompletterande upplysningar som statsrådet Aspling har lämnat. Beträffande tjänsterna och tjänstledigheter påstår statsrådet att jag har överdrivit. Jag kan bara säga att därvidlag står påstående mot påstående. Det finns dock inte någon anledning att betvivla vad statsrådet har sagt. Statsrådet medgav i alla fall att tjänstledighet har beviljats och att en del tjänster besatts med vikarier, varför något slags svårigheter ändå måste finnas. Statsrådet uppmanade mig att se på den väsentliga satsning som gjorts på arbetarskyddet i statsverkspropositionen. Visst har jag gjort det. Jag sade t.o.m. i mitt första anföranade att jag tyckte det var mycket bra, och jag ställde nedprutningen av det av arbetsmedicinska institutet begärda anslaget i relation till detta. Nog är det bra att arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen får ökade möjligheter att bedriva sin verksamhet, men nog hade det också varit bra om yrkesmedicinska institutet hade kunnat fungera på riktigt sätt, eftersom det hade varit till stor hjälp för det fortsatta arbetet på att åstadkomma ett effektivt arbetarskydd. Jag har läst statsverkspropositionens bilaga 7, och jag har också läst planerna beträffande institutet. Jag har ingenting att invända mot dem men jag är bara rädd för att om det inte blir en annan tingens ordning på själva institutet, kommer dessa planer inte att infrias. Detta vore tråkigt därför att vi lever i en tid då den verksamhet som bedrives såväl av yrkesinspektionen och arbetarskyddsstyrelsen som av detta institut måste prioriteras. Verksamheten har tyvärr kanske kommit för mycket på sned om inte annat så genom de motsättningar som funnits och finns inom institutet. Jag hoppas att statsrådet Aspling följer verksamheten och verkligen försöker att komma till rätta med de motsättningar som finns. I min interpellation i januari månad sade jag också ifrån, att tillkomsten av detta institut sågs med mycket stora förväntningar, inte minst från fackligt håll och även från mitt eget håll — det skall jag gärna erkänna — men när förväntningarna inte slår in är det naturligt att man blir besviken och söker rättelse. Jag hoppas att statsrådet nu efter denna diskussion och efter vad som förekommit på institutet verkligen följer upp frågan så att vi nästkommande år har möjlighet att ge arbetsmedicinska institutet betydligt ökade resurser därför att dess verksamhet då kommit i gång på ett riktigt sätt.
Herr talman! Fru Rydings senaste inlägg föranleder mig till ytterligare en kommentar. Jag var angelägen att understryka att fru Ryding skulle se satsningen på hela arbetarskyddssidan i sitt sammanhang. Som ett exempel på det växelspel som vi räknar med nu skall komma till stånd vill jag nämna att det anslag som föreslås till arbetarskyddsstyrelsen för medicinska undersökningar inom arbetarskyddsområdet uppgår till 350 000 kr. Jag föreställer mig att detta belopp i hög grad kommer att användas för uppgifter som ligger på arbetsmedicinska institutets sida. Vi är angelägna om att detta växelspel skall komma till stånd. Fru Ryding uttalar en förhoppning om att jag skall följa denna verksamhet. Jag kan försäkra att jag både har gjort och kommer att göra det. Jag vill också understryka att denna verksamhet med stor uppmärksamhet följs och kommer att följas av den fackliga rörelsen. Denna är genom Landsorganisationen i hög grad engagerad i det arbete som pågår inom arbetsmedicinska institutet. LO är starkt representerad i dess styrelse, och det hålls — som jag har framhållit i svaret — regelbundna överläggningar mellan arbetsmedicinska institutet och LO:s kommitté för arbetarskydd och företagshälsovård. Fackföreningsrörelsen är alltså direkt inkopplad på det arbete som bedrivs vid institutet. Jag har i olika sammanhang kunnat konstatera det aktiva och positiva intresse som LO visat för denna verksamhet, som är angelägen för hela den fackliga rörelsen. Fru Ryding kan vara förvissad om att denna också i fortsättningen kommer att vara mycket aktivt engagerad för institutets verksamhet och utveckling. Jag kan försäkra att detsamma gäller också socialdepartementet.

Herr talman! Jag tillåter mig hemställa, att kammaren ville besluta, att tiden för avgivande av motioner i anledning av de Kungl. Maj:ts propositioner, som bordlagts vid kammarens sammanträden onsdagen den 18 och torsdagen den 19 innevarande mars eller kommer att bordläggas i dag, måtte med hänsyn till infallande helg utsträckas till det sammanträde, som infaller näst efter 15 dagar från det respektive propositioner kom kammaren till handa.

Herr talman! Före påsk diskuterade vi här jakten på katter och höll på med det en ganska lång stund. Nu skall vi diskutera en mera celeber jakt, och därför skall jag denna gång ta litet längre tid på mig. Den fråga vi nu behandlar är som alla vet inte ny. Den har stötts och blötts flera gånger här i riksdagen. Men utskottsmajoriteten har aldrig ändrat attityd. Det har varit samma gamla dialog som upprepats i jordbruksutskottets skrivning år efter år.

Vidare skulle administrativ oklarhet uppstå på detta område.» Jag vill fråga utskottets ärade talesman vad som menas med den formuleringen. Sedan tillägger utskottet: »I sammanhanget har utskottet framhållit att det skulle vara till fromma för jaktvården om samverkan kunde komma till stånd mellan jaktorganisationerna.» Jag skall här i korthet redogöra för varför vi har två jägarorganisationer här i landet. Det gör jag därför att en del nya ledamöter i kammaren kanske inte känner till det rätta förhållandet. Sedan vill jag av utskottets talesman gärna ha ett klarläggande av utskottets skrivning. Jägarnas riksförbund bildades 1938 i samband med att en helt ny jaktstadga utarbetades. De jägare som bildade det nya förbundet reagerade nämligen mot den feodalistiska stadga som Svenska jägareförbundet då presenterade och som innebar en beskärning av rätten att jaga för de små markägarna och de marklösa jägarna och ett gynnande av de stora markägarna. Denna reaktion från medlemmarna i det nya förbundet gjorde att jaktstadgan ändrades i vissa delar, och var och en kan ju förstå hur det skulle ha sett ut i dag på jaktens område om inte denna reaktion hade kommit till uttryck. Sedan dess har Jägarnas riksförbund fortsatt att slå vakt om de små markägarnas och de marklösas jaktintresse. Jag vill i sammanhanget peka på den utredning som tillsatts rörande jaktmarkernas arrenden; en sak som väl i viss mån också har tillkommit tack vare den opposition som förts här i riksdagen av talesmännen för Jägarnas riksförbund. Vi vill få till stånd en mera demokratisk jakt, i vilken alla jaktintresserade och jaktvårdande personer skall ha möjlighet att delta. Det är huvudmotivet för min och riksförbundets verksamhet. Dödande av viltet är inte vårt mål, utan det är viltvård, anpassad till vår fauna, och detta måste respekteras av alla jägare i vårt förbund. Den som inte följer dessa normer är inte heller någon jägare. Vi vänder oss vidare mot den reglerade älgjakten, mot vilken vi för en stark opposition. Den 1 januari 1969 skedde en sammanslagning av Jägarnas riksförbund— Landsbygdens jägare. Jag vill hävda att detta bidragit till ett ökat förtroende för förbundet. De båda sammanslagna förbunden har nu 135 avdelningar i 20 län. Jag anser det viktigt att så många jägare som möjligt blir organiserade och att varje jägare skall ha en självklar rätt att välja den organisation han vill tillhöra. Det är inte säkert att det gagnar jakten att det finns endast ett förbund. I Finland har man två jägarorganisationer. Skillnaden är där emellertid att båda organisationerna är sanktionerade av statsmakterna och samarbetar genom en central organisation. Båda åtnjuter också stöd för sin verksamhet. Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare bedriver upplysningsverksamhet i jaktoch viltvårdsfrågor på möten och sammanträden och genom kursverksamhet på Karl-Ersgården. Denna kursverksamhet är ett nytt inslag i vår verksam het. Karl-Ersgården är belägen i Sångshyttan utanför Hällefors. Förbundet strävar efter att bygga ut kursverksamheten för att engagera så många som möjligt av jägarna i jaktoch viltvårdsarbetet. Jag vill i detta sammanhang anföra ett citat ur vår tidskrift, där det heter följande: »Nu är det åter dags att planera för deltagandet i Förbundets populära kurser på Karl-Ersgården i Hällefors. I år kommer viltvårdsoch viltspårskurserna att genomföras samtidigt.» Det måste betraktas som synnerligen orättvist att bidrag till jaktvårdande verksamhet icke utgår till Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare. Ett sådant förhållande kan uppfattas och uppfattas ofta som att myndigheterna anser att en jaktoch viltvårdande åtgärd utförd inom Jägarnas riksförbund —Landsbygdens jägare vore mindre värd än en motsvarande inom Svenska jägareförbundet. Jag anser att detta är en ren diskriminering av det viltvårdande arbete som den tidigare nämnda jägarorganisationen lägger ned. Jag vill omnämna att det anslag motionärerna begär inte innebär någon merbelastning på årets statsverksproposition. Vi begär bara en omfördelning av jaktvårdsfondens medel. Jaktvårdsavgift inbetalas av alla jägare i landet oavsett vilken jägarorganisation de tillhör, och de bidrar därigenom till jaktvårdsfonden. Svenska jägareförbundet och länsjaktvårdsföreningarna erhåller efter ansökan bidrag med 5,5 miljoner kronor från jaktvårdsoch älgskadefonderna. Det andra förbundet får inte så mycket som 5 öre. Jag frågar: Var finns logiken i detta förfaringssätt? På detta område lever utskottets majoritet kvar i feodalväldets tankevärld. Den mäktige skall ha mera medan de andra får klara sig på egen hand. Med hänsyn till att det trots allt finns två jägarförbund i vårt land med både jaktoch viltvård på sina program bor de båda förbunden också komma i åtnjutande av det anslag ur jaktvårdsfonden som förbundens medlemmar bidrar till. Man borde inte motivera ett avslagsyrkande med ett 30 år gammalt riksdagsbeslut. Vad vi motionärer för fram är ett demokratiskt rättvisekrav som inte har något som helst samband med det uppdrag som Svenska jägareförbundet fått. ” När Svenska jägareförbundet fick det nämnda uppdraget fanns endast denna jägarorganisation i vårt land. Om Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare finge de anslag som de begärt tror jag att detta skulle stimulera till ett ännu bättre samarbete mellan de två olika förbunden, Jägarnas riksförbund —Landsbygdens jägare och Svenska jägareförbundet, både på det regionala och det lokala planet. Vi är övertygade om att riksdagen har intresse av att medverka till fortsatt samarbete. Detta skulle kunna understrykas genom bifall till den reservation som finns i jordbruksutskottets utlåtande nr 9. Jag inledde mitt anförande, herr talman, med att uttala en önskan om att utskottets ärade talesman skulle klarlägga utskottets ställningstagande i denna fråga. Till sist, herr talman, ber jag nu att få yrka bifall till reservationen i jordbruksutskottets utlåtande nr 9.

Herr talman! Herr Wikner hemställde om att jag skulle klargöra utskottets ställningstagande så att han förstod vad utskottet menar. Såvitt jag kan förstå är detta onödigt, eftersom utskottet år efter år ända sedan 1966 mycket tydligt och enkelt har klargjort hur det ser på dessa frågor. Jag skall därför i likhet med herr Wikner i stället ägna mig åt att ge en beskrivning av det rådande läget, vilket kan vara befogat eftersom den riksdag som skall ta ställning till ärendet delvis är förnyad och alltså har ledamöter som måhända inte tidigare studerat den här frågan. Låt mig därför börja med en liten resumé!

Svenska jägareförbundet som är den helt dominerande jaktorganisationen och där Kungl. Maj:t tillsätter ordförande samt ytterligare en styrelseledamot anförtroddes av statsmakterna år 1938 — vilket också herr Wikner anförde — handhavandet av ledningen av jaktoch viltvårdsarbetet. Detta uppdrag förnyades av riksdagen år 1951 och riksdagen har även under 1960-talet vid upprepade tillfällen med överväldigande majoritet ställt sig bakom den rådande ordningen. 1960-talets beslut i riksdagen har utan tvekan klargjort att riksdagen anser att Svenska jägareförbundet med statens naturvårdsverk — låt oss observera det! — som tillsynsmyndighet alltfort bör vara den samlande och ledande organisationen för jaktoch viltvård och att detta betydande intresseområde skulle ytterligare gagnas av ett samarbete mellan de båda jägarorganisationerna inom den ram för beslutsfattande som statsmakterna gett Svenska jägareförbundet. Riksdagen har understrukit detta genom att konsekvent avvisa framställningar — motionsvis framförda — om att särskilda anslag till jaktoch viltvård också skulle utgå till annan jägarorganisation än Svenska jägareförbundet. Detta förbund har å andra sidan i sin egenskap av utav riksdagen och Kungl. Maj:t befullmäktigat utövande organ för jaktoch viltvården i landet efter ansökan och prövning de senaste åren ur jaktvårdsfonden och älgskadefonderna årligen erhållit anslag med cirka 5,5 miljoner kronor. Jag har gjort denna resumé därför att de som tidigare stött herr Wikner i denna fråga i år inte återfinns som undertecknare av motionen, möjligen med ett enda undantag, såvitt jag har kunnat finna. Detta tyder på att herr Wikners tidigare medmotionärer i denna fråga numera insett och accepterat riktigheten i riksdagens tidigare ställningstaganden. Man har tydligen klart för sig att en jägarorganisation, vars medlemsantal uppgår till cirka 65 procent av landets 260 000 jägare måste anses bättre skickad att leda jaktoch viltvårdsarbetet än en jägarorganisation, vars medlemsantal endast uppgår till cirka 5 procent av jägarantalet. Men herr Wikner, eller kanske rättare sagt hans uppdragsgivare, tycks fortfarande ha en annan uppfattning. Den Wiknerska motionen upptar även i år det gamla kravet om att Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare skall tilldelas ett särskilt anslag av jaktvårdsfondmedel för sin verksamhet. Det begärda beloppet har i år höjts från tidigare 150 000 kronor till 225 000 kronor.

Denna ståndpunkt vidhålles också i reservationen, och herr Wikner har anfört samma synpunkter i sitt anförande. Det verkar som om motionärerna skulle ha missförstått vad riksdagen egentligen avsett med sina tidigare beslut. Vad först avser 1951 års riksdagsbeslut har detta tolkats så, att förutom bidrag till forskning bidrag endast utgått till Svenska <naturskyddsföreningen med 130 000 kronor under en följd av år och indirekt till Sveriges ornitologiska förening, d.v.s. till organisationer som inte sysslar med jakt och viltvård. Motionärerna har alltså feltolkat innebörden i 1951 års riksdagsbeslut i detta avseende. Vad sedan gäller det mellan de bägge jägarorganisationerna inledda samarbetet, som jag hälsar med tillfredsställelse — jag vet att även herr Wikner gör det — kan sägas att detta påbörjades inte år 1969 utan redan år 1968. Både herr Wikner och jag medverkade i inledningsskedet till detta samarbete lika väl som de bägge förbundsordförandena Boo och Skog. De sammanträden som då hölls lovade gott för framtiden, eftersom man snart nog fann att det var mera som förenade än som skilde i de bägge förbundens målsättningar. Förhandlingarna har sedan fortsatts under år 1969 men med nya män från Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare. Den första frukten av detta samarbete under år 1969 blev en överenskommelse, vari följande inskrevs: »För att samarbetet centralt, regionalt och lokalt ska bli meningsfyllt förutsättes, att debatten inte längre ska vara en polemik mot den andra organisationen som sådan utan begränsas till ett meningsutbyte, där man på ömse sidor behandlar sakfrågor. I verkligheten strävar nämligen båda organisationerna mot samma mål — en successivt allt bättre och mera riktigt bedriven jaktoch viltvård.» Denna deklaration, som var undertecknad av bl.a. förbundsordförandena Fritiof Boo och Harry Tångring, publicerades i de bägge förbundstidningarna som heter Svensk Jakt och Jakt och Jägare—Kring Lägerelden. Uttalandet godkändes också såvitt jag vet av båda jägarförbunden. Denna överenskommelse har strikt följts av Svenska jägareförbundet. I motionerna hänvisas till att de kontakter som motionärerna haft med berörda organisationer bibringat dem den uppfattningen att bidrag ur jaktvårdsfonden även till Jägarnas riksförbund— Landsbygdens jägare är en huvudfråga i förhandlingarna mellan de bägge jägarförbunden. Till detta vill jag först säga att veterligt har ingen av motionärerna haft någon kontakt med Svenska jägareförbundet under år 1969. Men jag vill gärna understryka att Svenska jägareförbundets förhandlingsrepresentanter strävar efter samarbetslinjer som inom ramen för den av Kungl. Maj:t och riksdagen beslutade ordningen gör det möjligt för Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägares lokalavdelningar att i bidragsavseende bli likställda med Svenska jägareförbundets lokalavdelningar. Detta bör kunna ske genom någon form av fusion varigenom Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägares lokalavdelningar på med Svenska jägareförbundets lokalavdelningar likaberättigade villkor anlutes till Svenska jägareförbundet. Genom en sådan lösning skulle likställighet i arbetsbetingelserna på jaktoch viltvårdsområdet skapas för de bägge jägarförbundens medlemmar utan att den nuvarande administrativa organisationsformen undergrävs. En sådan lösning skulle dessutom innebära en större enhetlighet och slagkraft på jaktoch viltvårdens område och därtill stå i god överensstämmelse med de beslut som riksdagen med överväldigande majoritet fattat år efter år sedan 1966. Så ser vi i samarbetsförhandlingsdelegationen på dessa frågor från Svenska jägareförbundets sida. Om jaktoch viltvårdsarbetet även för Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare är den huvudfråga som de Wiknerska motio nerna hittills gett uttryck för borde en tillfredsställande lösning av jaktoch viltvårdsanslagets fördelning mellan de bägge jägarförbundens avdelningar ligga inom räckhåll. Men samarbetsdelegationen bör också penetrera andra viktiga samordningsfrågor. I motionen framhålles och i reservationen understrykes Jägarnas riksförbunds—Landsbygdens jägares upplysningsverksamhet i jaktoch viltvårdsfrågor på möten och sammanträden och genom kursverksamhet på Karl-Ersgården utanför Hällefors.

Mot detta anför Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare i sina upplysningskampanjer argument som inte onödigtvis bör få belasta riksdagens protokoll. Men jag ser med olust på denna från sakliga utgångspunkter helt odokumenterade kampanj, som stundom avslöjar helt andra prioriteringar än omsorgen om en god viltvård. Eftersom försöken med reglerad älgjakt har statsmakternas fulla stöd tror jag också att Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare med sitt ställningstagande i denna fråga har valt den sämsta tänkbara positionen, om man vill vinna statsmakternas förtroende som en jägarorganisation lämpad för saklig upplysningsverksamhet i jaktoch viltvårdsfrågor.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
Herr talman! Den resumé som herr Trana kimnade har vi hört många gånger från denna talarstol. Han hänvisar ånyo till ett 30 år gammalt beslut om att Svenska jägareförbundet utövar ledningen av jaktvårdsarbetet. Jag upprepar vad jag tidigare har sagt: Hur skulle det se ut i vårt samhälle om vi inte kunde ändra på 30-åriga beslut? Jag behöver inte säga mer. Herr Trana vidhåller att Svenska jägareförbundet fungerar som storebror då det gäller jakten och att så bör vara förhållandet även i fortsättningen. Ingen annan jägarorganisation skall ha möjlighet att säga sin mening, och man skall inte ha rätt att välja någon annan organisation. Men vi har flera organisationer på andra områden: t.ex. inom bildningsverksamheten. Jag tycker att herr Trana borde kunna tänka om när det gäller dessa två jägarorganisationer som faktiskt strävar åt samma håll. Vidare efterlyste herr Trana samarbete. Ja, jag var väl den förste som tog upp frågan om samarbete melian Svenska jägareförbundet och Jägarnas riksförbund, och vi hade också några sammankomster. Nu påstår herr Trana, om jag uppfattade honom riktigt, att det under senaste tiden inte har förekommit något initiativ till samarbete från Jägarnas = riksförbund—Landsbygdens jägare. Jag kan dock inte ta på mig ansvaret för detta, eftersom jag inte är med i den samarbetsnämnd som blivit tillsatt. Herr Trana sade också, som jag uppfattade honom, att de som tidigare hade stött mig sedan hade vänt mig ryggen, och att det var andra som skrivit på motionen. Är herr Trana så säker på detta? Vi har ändå inte tagit ställning till detta problem, eller har herr Trana löst det redan nu? Vi kanske får lov att votera i denna fråga. Då har herr Trana möjlighet att få bekräftat vad han här har sagt. Herr Trana erkänner uppenbarligen att dessa två jägarförbund strävar mot samma mål. Vore det då inte riktigt att vi fick detta futtiga anslag av de 51/3 miljon kronor som Svenska jägareförbundet och länsjaktvårdsföreningarna fått sig tilldelade? Det gäller ju dock en ringa summa, 225 000 kronor. För oss gäller det ju först och främst ändå viltoch jaktvården, och det har vi bevisat genom vår kursverksamhet vid Karl-Ersgården utanför Hällefors. Kom sedan inte och säg, herr Trana, att vi pratar hit och dit om reglerad älgjakt m.m. Om vi har en bestämd uppfattning i en fråga, så är det vår sak, och har herr Trana motsatt åsikt så får det stå för hans räkning. Jag kommer inte här att ta upp frågan om den reglerade älgjakten; jag nämnde den bara i förbigående, och vi får tillfälle att senare diskutera den. Men var säker på att vi skall hålla oppositionen levande!

Herr talman! När man lyssnar på ett anförande så gäller det att inte höra mer än vad som sägs. Jag vet mig över huvud taget inte i mitt anförande, som jag hade i skriftlig form framför mig och noggrant följde, ha riktat några beskyllningar mot det andra förbundet. Herr Wikner är kanske litet väl känslig på denna punkt. Självfallet skall man ha rätt att tillhöra vilket förbund man vill, men det är inte detta det gäller. Vad frågan gäller är hur anslagen skall användas. Det är den stora stridsfrågan. Vi på vår sida vill skapa möjligheter för er att komma i åtnjutande av dessa anslag precis på samma grunder som vi. Men ni lika väl som vi får naturligtvis offra litet av er självständighet. Det brukar vara vanligt. Det brukar väl också vara så, att den stora organisa tionen betyder mer än den lilla. Men båda organisationerna sammanslagna skulle kanske betyda ännu mer. Om en sammanslagning kan ske på sådana villkor att ni så länge som det anses lämpligt bevarar er självständighet som eget förbund, tycker jag att vi från vår sida har givit ett gott erbjudande, som ni inte utan vidare borde vifta bort. Det är egentligen det som saken gäller. Att ni bedriver jaktoch viltvård och att den är lika mycket värd som annan jaktoch viltvård är det ingen människa som betvivlar. Men denna verksamhet måste bedrivas i de former som vi sedan många år har fastlagda. Detta tycks herr Wikner inte vilja fatta. Han säger att jag bara kommer med det gamla. I så fall tar vi ju på båda hållen fram gammal skåpmat. Men jag rättar mig efter de förhållanden vi har att utgå från och försöker på den vägen kanalisera över anslag till Jägarnas riksförbund—Landsbygdens jägare. Jag tror att det är rätt onödigt att vi från denna talarstol debatterar dessa saker. Det är som det är, och det lär inte bli annorlunda förrän vi vid förhandlingsbordet kan enas om gemensamma lösningar som blir båda parter till lika stor nytta. Jag vädjar till herr Wikner att arbeta härför. Jag själv gör det, och det kommer jag att göra så länge som jag tillhör denna förhandlingskommitté.
Herr talman! Det är uppenbart att utskottets talesman har den bestämda uppfattningen att vi skall sammanslås med Svenska jägareförbundet. Denna samarbetsnämnd — om vi får kalla den så — arbetar ju för att vi skall komma till lösningar på den vägen. Men saken är den att vi ännu inte nått så långt. Vi har olika uppfattningar i vissa frågor — jag har nämnt en sådan fråga, nämligen den reglerade älgjakten. Vad vi vänder oss emot är att liksom bli infösta i storebrors organisation. Vi vill att storebror skall ta hänsyn till den lilla jägarorganisationen. En lösning måste åstadkommas genom att man sammanjämkar ståndpunkterna. Jag tror att det skulle gå mycket bättre om man på det sättet kunde få till stånd ett samarbete. Men om man, som herr Trana gör, utgår från att vi skall finna oss i vad Svenska jägareförbundet bestämmer, tycker jag att det är lika bra att man överger tanken på att slå ihop organisationerna. Då får vi väl arbeta var och en för sig. Jag har sagt flera gånger från denna talarstol, att vi vill bli behandlade som en jägarorganisation som bedriver jaktoch viltvård och som har samma uppgifter som Svenska jägareförbundet. Därför vill vi också ha vårt ord med i laget, när frågan om en sammanslagning diskuteras, och inte bara dansa efter Svenska jägareförbundets pipa.
Herr talman! Nej, herr Wikner, det är inte alls fråga om att fösa in i er i det stora förbundet. Jag har tvärtom redogjort för en helt annan ordning. Målsättningen har väl i varje fall vi båda varit ense om tidigare, nämligen att saken på lång sikt skulle vinna på att det bleve ett förbund. Jag har full förståelse för att man vill hålla på sitt och att man skulle uppleva det som kränkande att i nu rådande läge tvingas in i den stora organisationen. Det är heller inte avsikten att förfara på det sättet. Det förslag jag här har skisserat har till syfte att försöka skapa möjligheter att genom ett visst samarbete — men utan att tvinga in er i vårt förbund — låta er komma i åtnjutande av bidrag på samma villkor som Svenska jägareförbundet. Detta är alltså ett försök att gå er till mötes. Jag tycker ni skall försöka se detta som det är. Vad skulle inträffa om staten började anslå medel direkt till er också? Det skulle såvitt jag förstår innebära att det för all framtid eller i varje fall för över skådlig tid komme att finnas två olika jägarförbund som skulle åtnjuta statsbidrag. Det är väl inte det vi strävar efter? Man strävar väl alltid efter att åstadkomma starka organisationer som kan tillvarata och samordna intressena för vissa grupper av medborgare.

Herr talman! Det kanske är lämpligt att en person som icke är jägare får säga några ord i denna diskussion mellan aktiva jägare. Jag förvånar mig över herr Tranas olika utsvävningar. Jag har under helgen läst ridderskapets och adelns protokoll från 1765, alltså det år då sju riksråd avsattes, och tagit del av riksrådens handlande i olika sammanhang. Om herr Trana hade levt 1765 i stället för 1970 skulle jag förstå hans tankegångar. Han skulle ha stått på ridderskapets och adelns sida gentemot svensk allmoge och bondeklassen över huvud taget. Det kan inte vara herr Trana obekant att bonden på den tiden saknade rätt att jaga på egen mark. Herr Trana känner säkert även till bestraffningarna för brott mot denna regel. Vid sidan av dem som äger dessa förmåner till jakt m.m. finns det även en klass människor som alltid har ansetts sakna både ägodelar och rätt i detta land. Jag skulle vilja rekommendera herr Trana att tänka sig in i detta.

Denna regel har fått sig uttryck i instruktionerna för bergskollegium den 16 oktober 1723 och 22 juni 1773 8 12. Kollegium anbefalldes vid allmänningens upplåtande till bruk noga tillse, att de, som av ålder därstädes haft rättigheter av antytt slag, skulle vid sitt nyttjande därav bibehållas. Om förbehåll skett i upplåtelsebreven eller ej, har icke varit avgörande för rättigheternas bestånd.

Jag vet inte om herr Trana har läst grundlagen, men eftersom det just nu ligger ett nytryck på riksdagens bord, skulle jag vilja rekommendera herr Trana att läsa dem. Om han dessutom läste litet om hur jaktoch fiskerätt har nyttjats i Roslagen, skulle han ganska snart tänka om. På den tid då ridderskapet och adeln bestämde var allmogen tvungen att finna sig i vissa saker, men annorlunda är det sedan riksdagen en decemberdag 1918 beslöt att införa demokrati i vårt land. Herr Trana lever kvar i gamla föreställningar, och han kommer tydligen att fortsätta att leva i okunnighet om vad som har hänt i samhället. Även om jag själv inte har varit och troligen inte heller kommer att bli aktiv jägare, tycker jag att rättvisan kräver att även den mer folkliga organisationen får det anslag som har begärts i reservationen. Därför, herr talman, kommer jag att rösta för reservationen, väl vetande att herr Trana inte kommer att påverkas av någon känsla för att det i en demokrati bör råda en viss likhet både inför lagen och i fråga om tänkesätt.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, men jag vill bemöta ett uttryck som herr Trana använde. Han sade: Den stora organisationen bör väl ändå vara den tongivande. Finland har som jag tidigare nämnt två jägarorganisationer, som är sank tionerade av staten och som båda får statsanslag. Jag tycker det är ett rättvisekrav att de två jägarorganisationerna i Sverige får anslag från en fond till vilken även de jägare som tillhör Jägarnas = riksförbund—Landsbygdens jägare får bidraga.

Som jag tidigare har anfört tycker jag inte detta är riktigt. Det är min bestämda uppfattning att samarbetet kommer att gå mycket bättre om Jägarnas riksförbund —Landsbygdens jägare får ett anslag nu. Om så sker, tror jag inte herr Trana behöver stå här och tala om att den samarbetsnämnd som arbetar för en sammanslagning intar en kylig hållning, utan det kommer säkert att bli bra mycket varmare även där.

Herr talman! Först några ord till herr Lundberg, som talade om mina utsvävningar! Jag undrar om det inte är herr Lundberg som svävar ut. Vi talar nämligen om ett anslag till en jägarorganisation år 1970, inte 1775, som herr Lundberg talade om, ifall jag fattade honom rätt. Vi har väl alla stor beundran för herr Lundbergs beläsenhet och de forskningar i gamla tiders förhållanden som han har bedrivit, men när man går upp i en debatt om en dagsaktuell fråga gäller det att inte glömma sig kvar i de dammiga arkiven, utan behandla det som frågan gäller. Vad herr Lundberg här anförde har ingen som helst aktualitet i dag i detta ärende. Sedan har jag inte så mycket att tilllägga i anledning av herr Wikners anförande. Jag tror detta är tredje gången jag upprepar — läs referatet av mitt anförande, herr Wikner! — att jag icke har sagt att ni skall anslutas till Jägare förbundet eller fösas in i den organisationen. Jag har sagt att man kunde tänka sig någon form av fusion som skulle göra det möjligt för era lokalavdelningar att på samma grunder som våra lokalavdelningar komma i åtnjutande av bidrag ur jaktvårdsfonden. Jag förstår inte att herr Wikner inte kan höra vad man säger — jag har ändå uttryckt mig ganska klart.

Herr talman! Jag vill säga till herr Trana att om man över huvud taget skall kunna förstå någonting av detta ärende, måste man ha följt rättsutvecklingen och iakttagit de förändringar som har försiggått i samhället.

Om herr Trana reser ut till Roslagen och studerar hurudan rättstillämpningen har varit eller far till Ångermanland och ser hur det är i dag, finner han hur orimliga förhållandena är för vanliga människor. Eftersom herr Trana äger mark och är jägare, vill han ha någon sorts monopol. Det må vara honom förlåtet att han vill slå vakt om egna och andras intressen, men kom ihåg att denna fråga är dagsaktuell! Här har talats om möjligheten att ansluta sig till en annan organisation. Om herr Trana fick anbud att ansluta sig till högern — jag nämner som exempel en organisation som har försvunnit — skulle han nog tycka att det inte vore lämpligt. Skulle man sedan säga: »Du får inte göra det eller det, om du inte ansluter dig till högern», skulle han naturligtvis protestera. På samma sätt är det här. Det finns ett jägarförbund för allmogen, och det finns ett förbund som lever i kraft av privilegier, och herr Trana har av en tillfällighet genom arv eller köp kom mit att få en jordbit i Uppland. Detta är en rättvisefråga.

Herr talman! Tyvärr vittnar herr Lundbergs anförande i denna fråga om mycket stor okunnighet. Jag skall bara tala om för herr Lundberg att för ett par år sedan gjordes av en opartisk organisation som sysslar med sådant en utredning, varigenom konstaterades att i Svenska jägareförbundet då fanns 42 000 marklösa jägare. Vidare vill jag säga med anledning av herr Lundbergs uttalande att jag slår vakt om det gamla och om Pprivilegier för någon sorts överklass, vilket ju är skrattretande, att jag är med i den av Kungl. Maj:t tillsatta jaktmarksutredningen. Den har i uppdrag att försöka demokratisera jakten på de avsnitt där det kan riktas anmärkningar mot de nuvarande förhållandena, d. v. s. att skapa möjligheter för de marklösa jägarna att få tillfälle till jakt och att dessutom se till att inga av de små markägarna ställs utanför möjligheterna till jakt.

Herr talman! Herr Trana talar om okunnighet.

mokratisering till stånd måste han börja läsa på nytt och sätta sig in i vad som skett och sker på detta område. Jag tror inte att han kommer att medverka till en demokratisering, ty han har inte den inställning som krävs. De gamla privilegierna kan troligen leva kvar så länge herr Trana talar för sina intressen.
Herr talman! Jag vill bara yttra mig med anledning av att herr Trana införde det fina ordet »fusion» i debatten, vilket jag inte tror förekommit tidigare. Innebär inte en fusion ett samgående? Jag har ju sagt att Ni önskar ett samgående innan det lämnas anslag men innan fusionen kommer till stånd — om vi nu skall använda detta fina ord oss jägare emellan — måste vi lösa de problem som nödvändigtvis måste klaras av. Det finns i alla fall vissa frågor som måste lösas, och dem måste vi ta itu med. Eftersom detta arbete kan ta flera år tycker vi det vore riktigt om vi kunde få anslag till vår verksamhet.

Herr talman! Vi är några ledamöter av denna kammare som har motionerat om åtgärder för att förhindra en utrotning av vissa djurarter, främst de fläckiga kattdjuren, leoparden, gepar den, jaguaren och ozeloten, samt vissa krokodildjur. Det kanske låter löjligt att Sveriges riksdag skall befatta sig med en sådan fråga, men låt mig här göra en kort beskrivning av läget i dag. Vad de svenska rovdjuren angår fridlystes de för några år sedan tack vare bl.a. några motionärers aktivitet här i riksdagen. Vid den tidpunkten fanns det inom Nordkalotten mellan 12 och 15 vargar kvar samt ett litet antal järv och något fler lodjur och björnar. Trots denna fridlysning finns det i dag bara fyra eller fem vargar kvar i vårt land, och det är nästan ett hopplöst företag att rädda dem. För järven går utvecklingen åt samma håll. Egentligen var vi sålunda för sent ute för att rädda dessa vilddjur. Vi har heller inte lyckats att i Nordiska rådet etablera det samarbete som behövs för att kunna skydda de få rovdjur vi har kvar, detta på grund av att Norge och Finland ännu inte har anslutit sig till vår linje. Möjligen kan ett eller annat strövdjur vandra över till de svenska markerna från Ryssland, men att den svenska vargstammen skulle föröka sig i fortsättningen är knappast troligt. Den största faran för dessa vilddjur är i dag snöskotern och de övriga tekniska hjälpmedel som man nu har i fjällen. Vi har här i vårt land gjort en del goda insatser för att rädda våra rovdjur, men i vissa delar av världen är man i dag på väg att utrota ett antal djurarter, som det vore värdefullt att ha kvar i världens fauna. Sålunda är de fläckiga kattdjuren, vilkas päls bäres av så många kvinnor, utsatta för rovdrift nästan överallt där de finnes i naturligt tillstånd. De skjuts inte bara i vanlig ordning utan fångas också i fällor eller dödas med gift. Man räknar därför med att geparden inte kommer att finnas så många tiotal år ytterligare. Den kommer att utrotas. Det är också bara vart fjärde kattdjur vars päls kommer till användning. När djuren fastnat i en fälla biter de nämligen av den fångna foten och släpar sig ut i djungeln, där de dör. Det skinnet går då inte att använda. Det är motionärernas önskan att vi skall kunna hitta former att föra fram dessa frågor i internationellt sammanhang, så att man i framtiden kan bilda djurreservat där djuren kan leva och där man kan ha en reglerad avskjutning. Då skulle det också i fortsättningen finnas möjlighet för damerna att klä sig i ett eller annat skinn, när de vill se snygga ut. Men som utvecklingen nu är kommer rovdjuren att försvinna. Jag vill i sammanhanget fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på vad som nu håller på att hända med sälarna. De klubbas ihjäl i hundratusental varje år, och det är mycket mer än återväxten. Eller vi kan tänka på den utrotning av val som nu pågår. Vilka åtgärder önskar vi då skall vidtagas för att förhindra den utrotning som pågår? Vår önskan är bara att dessa frågor allvarligt tas upp i internationella sammanhang. Det räcker inte med den hänvisning som görs i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 8 och som även naturvårdsverket gjort, nämligen att den internationella naturskyddsunionen »nyligen utarbetat ett utkast till konvention rörande import, export och transitering av vilda djur». Denna verksamhet, som avser överförande av djur till djurparker 0. sS. v., spelar inte någon betydelsefull roll i detta sammanhang, vilket däremot är fallet med den utskjutning som pågår för skinnens skull. Vi utrotar alltså dessa förnämliga rovdjur från världens fauna för att kunna klä oss med deras vackra pälsar. Det finns vissa möjligheter att föra fram dessa frågor vid 1972 års miljövårdskonferens i Stockholm. Man kan göra det genom att rikta en särskild inbjudan till IUCN att dryfta dessa frågor i samband med naturvårdskonferensen. Man kan mycket väl göra detta Ett system att motverka skadeverkningarna av viss reklam tillägg till dess program. Man kan vidare rent allmänt ta upp frågan i FN, där det finns ett utskott för förberedande behandling av 1972 års naturvårdsfrågor liksom ett permanent utskott, det sociala och ekonomiska utskottet, som har dessa frågor på sitt program. FN håller också på att skapa ett tekniskvetenskapligt utskott som i huvudsak skall ta hand om miljövårdsfrågorna. Det vore angeläget att förbereda de nu aktuella frågorna för behandling i detta utskott. Det vore en värdig uppgift för ett land som Sverige, eftersom vi här tagit initiativet till miljövårdskonferensen, eftersom vi tidigare vidtagit åtgärder för att skydda våra egna svenska rovdjur och eftersom också vi har ett ansvar inför kommande generationer. Jag tycker inte att utskottets skrivning är adekvat och fullständig. Man borde ha engagerat sig mera. Herr talman! Jag har inget yrkande då första kammaren icke tagit upp frågan till votering, men jag har allvarligt velat taga upp frågan i riksdagen.

Herr talman! Också jag kunde ha sagt att jag instämmer i herr Lothigius” anförande. Jag blev mycket rörd av hans föredrag. Hade det bara innehållit något mera av konkreta förslag, hade man också kunnat engagera sig starkare i utskottet. Den enda konkreta åtgärd som föreslogs var, att denna fråga skulle tas upp vid miljövårdskonferensen 1972. Frågan är emellertid om denna konferens orkar med alla problem i samband med miljövårdsproblematiken. Denna första kongress skall ändå behandla en rad frågor som rör en annan och mycket viktig del härav, nämligen de skador på miljön som uppkommer genom vattenföroreningar, luftföroreningar 0. s. Vv. Jag menar liksom herr Lothigius, att problemet som tas upp i motionen, är av stort intresse.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 Ett system att motverka skadeverkningarna av viss reklam

Herr talman! Allmänna berednings Ett system att motverka skadeverkningarna av viss reklam Dessa motioner tar upp frågan om ett system för motreklam i vårt land, och vi motionärer har då i första hand tänkt på denna reklam i samband med skadeverkningarna av tobak och alkohol. Motionerna utmynnar i en anhållan om en skyndsam utredning för att få till stånd ett sådant system för motreklam. Vi motionärer ifrågasätter om inte kraftbalansen i information och opinionsbildning om dessa gifter är orimlig. Det är framför allt våra ungdomar och skolan, som är den underlägsna parten i den kraftmätning som här äger rum. Vi frågar oss också om det inte är de vuxnas plikt att ge ungdomarna en bättre chans att få växa upp i ett samhälle som är mindre ensidigt giftvänligt. Det är hög tid och har varit så länge att ta verkliga krafttag i denna fråga, varvid enligt vår mening motreklamen bör få en framskjuten plats. Det gäller alltså att åstadkomma ekonomiska resurser för effektiv motreklam. Helst skulle man givetvis vilja ha lika mycket pengar som används i reklamen för tobak och alkohol för att tala om skadeverkningarna av dessa produkter. Men också en viss avgift i förhållande till de pengar som ges ut på den aktuella reklamen skulle kunna göra god nytta. I dag är utgifterna för egentlig motreklam obefintliga. Om man sätter detta förhållande i relation till de skador som alkohol och tobak åstadkommer kan man lätt konstatera att tillståndet i vårt land är oroväckande.

Utskottet skriver i sitt utlåtande i år att den av oss motionärer föreslagna metoden för bedrivande av motreklam inte skulle vara praktiskt genomförbar. Men då vill jag framhålla att vi faktiskt redan har haft premiär för motreklam mot tobaken i vårt land. Nationalföreningen för upplysning om tobakens skadeverkningar genomförde under tre fjortondagarsperioder sommaren 1969 en affischkampanj i Stockholms innerstad. Den affisch som användes hade texten: »Barn bör vänta med att röka tills de är så vuxna att de inte vill börja.» Reaktionerna på denna affischering var mycket positiva, varför försöksverksamheten får betraktas som uppmuntrande. Men affischkampanjen hade emellertid inte den genomslagskraft som man skulle ha önskat. Hundra affischer med måtten 70 Xx 100 centimeter räcker inte till för att väcka den önskvärda uppmärksamheten ens i ett så begränsat område som Stockholms city. Om ekonomiska resurser ställdes till förfogande, skulle givetvis dylika kampanjer kunna genomföras i hela landet. Jag har svårt att förstå att vi längre kan avvisa denna form av information. En skyndsam utredning är alltså på sin plats. Jag vill också i detta sammanhang erinra om den i USA:s massmedia tilllämpade Fairness Doctrine, som bygger på samma idé som den vi motionärer här har framfört. Genom att ställa medel till förfogande för motreklam av samma dimension som den reklamen för tobak och alkohol har och som också kunde utsträckas till andra områden i vårt samhälle skulle ett system för motreklam kunna skapas som har tilltalande drag. Man skulle bl.a. med en gång klara av de svårigheter som tryckfrihetsförordningen skapar mot reklamförbud. Till sist skulle jag, herr talman, med televisionens hjälp vilja visa några mycket enkla exempel på affischer, som skulle kunna användas i kampen mot tobakens skadeverkningar. Jag visar nu den första affischen. Den har texten: »Han har gått över till Kent och stinker lika fördömt fortfarande.» Sedan kommer affisch nr 2. Den har texten: »Känt folk dör av Marvels också.» Dessa båda affischers texter anknyter alltså direkt till den reklam som vi dagligen ser i pressen. Jag visar nu ett tredje och sista exempel. Det visar en herre som har flera cigarretter i munnen på en gång. Han får uppmaningen: »Ät upp dem i stället, så grisar du inte ned luften för oss andra!» Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till motionerna I: 952 och II: 1138.

Herr talman! Då och då tar någon tidning i landet upp mångsyssleriet i politiken till granskning. Man går igenom arbetsbördan för några riksdagsmän, överhopade av uppdrag, eller några kommunalpampar med lika många uppgifter. Och sedan frågar man de utpekade politikerna: Hur hinner ni med? Har ni tid att sätta er in i ärendena? Blir ni inte starkt beroende av tjänstemännen? Har ni någon fritid? Hinner ni läsa böcker? Jag vet att det finns en del politiker också i denna kammare som blir irriterade över artiklar och intervjuer av det slaget. Man hittar småfel i dem. Man tycker att journalisterna inte förstår det behov av samordning som finns i politiken. Man menar att tidningarna glömmer de krav som andra ställer på att riksdagsmän skall sitta med i styrelser, nämnder och kommittéer. Låt mig säga att jag hoppas att tidningarna ännu mer energiskt än hittills försöker granska politikernas uppdragsbörda, hur de fördelar sin tid mellan uppgifterna och vilka konsekvenserna blir av mångsyssleriet. Jag tror att problem av detta slag mer och mer kommer att ställas i centrum för debatten om politikens villkor. Jag har försökt att sammanfatta några av skälen i min motion 1107 i andra kammaren i år, och jag beklagar att majoriteten inte tycks inse frågans betydelse. Det enda om sakens vikt finns i slutet av utlåtandet, i folkpartiets reservation. Får jag nämna ett enda exempel bland artiklarna de senaste veckorna i den här frågan.

Det var alltså en person som det här gällde. Jag har dragit denna lista för att illustrera ett viktigt principiellt problem. Några av Aftonbladets uppgifter kan naturligtvis vara felaktiga. En del uppdrag, särskilt inom partiet, brukar vara tidsödande och ändå inte komma med i uppräkningar av detta slag. Jag har inte alls tagit upp det här fallet för att vederbörande råkar vara socialdemokrat — det finns liknande mångsysslare i andra partier — och jag försöker inte alls »komma åt» någon viss person. Listan är intressant av följande skäl: den visar hur lätt det kan gå för en person som har några centrala förtroendeuppdrag att få flera uppdrag. Han sköter några saker bra — och så säger hans partivänner: Låt honom sköta ännu flera uppdrag. En del styrelseposter ligger i kompetensområden nära andra styrelseuppdrag. Låt oss samordna, menar man, genom att sätta samma person på båda eller alla ställen. Och så är mångsyssleriet i rullning utan att man egentligen velat ha det så eller planerat det så. Men mångsyssleriet innebär minst två allvarliga risker. För det första blir det alldeles för få människor i landet som får politiska förtroendeuppdrag. Makten kommer att koncentreras för mycket till ett för litet skikt av människor. Sprider man uppdragen mer kommer också flera människor att känna ansvar för stora samhällsfrågor, lära sig mera om dem och berika debatten och besluten mer än nu. För det andra måste man ta hänsyn till mångsysslaren själv. För att hinna med alla sina uppdrag måste han eller hon missköta dem eller några av dem. Han får en rutin att snabbt sätta sig in i de viktigaste. Men för att hinna vidare till nästa sammanträde, nästa delegation, nästa föredragning får han inte den chans att tränga in i frågorna, som man egentligen skulle behöva. Det är framför allt det problemet som jag diskuterar i motionen. Om beslutsfattare i politiken har för mycket att göra, med för det stora faror för samhällsutvecklingen på flera sätt. Politikerna hinner alltså inte sätta sig in i de stora frågor, som de skall handlägga. De måste, som jag sagt, ila vidare till en ny promemoria eller till ett nytt möte. De hinner inte fundera på möjliga alternativ till en viss lösning, på frågan hur framtiden kommer att gestalta sig på ett speciellt område om 5, 10 eller 15 år. Kan man undvika en del av framtida risker genom de beslut man fattar i dag? Kan man styra utvecklingen bort från faror som vi annars måste möta? Vi talar ofta om framtidsforskning. Mer och mer av debatten om framtidsforskning handlar om hur snabbt teknik och samhälle förändras nu och längre fram, och hur viktigt det är att vi börjar lägga mer medvetna framtidsperspektiv på beslut som vi fattar i dag. Men det tar tid att göra detta. Det är jobbigt. Det kan verka litet »onödigt> eller litet »lyxigt» att syssla med det när man sitter mitt uppe i dag-för-dagagerandet. Och så hinner inte mångsysslaren att ens ytligt ta del av framtidsbedömningar och framtidsstudier på de områden han förväntas sköta. Han blir ett hot mot det politiska livets vitalitet. En annan fara är att de förtroendevalda blir alltför beroende av förvaltning och experter. De hinner själva inte i detalj sätta sig in i ärendena och i deras förutsättningar, eftersom de har för många uppdrag att sköta. Och så presenterar experterna en färdig lösning, som kan vara bra eller kan vara dålig. Men det blir för litet tid för politikerna att tränga in i den. Då är det lättare att säga ja än att säga nej och kräva alternativ. Och så läggs i praktiken mer och mer makt på dem som inte själva har ett politiskt ansvar. Problem av den här typen blir allt viktigare under 1970 och 1980-talen, eftersom de politiska frågorna blir flera. Med >»politiska» frågor menar jag avgöranden som måste träffas av politiskt ansvariga. Även problemens svårighetsgrad blir allt större. Man måste ta hänsyn till fler faktorer. Utvecklingen går allt snabbare och förändrar förutsättningarna för besluten. Samtidigt ökar politikernas möjligheter att påverka utvecklingen genom de väldiga resurser som ställs till förfogande för stat och kommun genom <Ådatateknikens och masskommunikationernas utveckling och mycket, mycket annat. Men politikerna själva har inte fler timmar till sitt förfogande i dag än för 10, 50 eller 100 år sedan. De har fler experter och de har mer bakgrundsmaterial i form av undersökningar och fakta. Men deras tid att läsa in och tänka igenom frågorna har inte ökat. Det leder mig till slutsatsen att partier och politiker målmedvetet måste sträva efter att begränsa de uppdrag som varje enskild individ har och att sprida uppdragen till betydligt fler medborgare än vad som är fallet i dag. Men om ni läser allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 11, finner ni att utskottet knappast har förstått någonting av allvaret i denna fråga. Man nämner en serie undersökningar och framhåller att det är ett >rikhaltigt material» som ger en god belysning av den här frågan. Det är alldeles fel. Jag har gått igenom de flesta av de undersökningar som nämns i utskottets utlåtande. De ger på sin höjd en uppräkning av en del uppdrag som en del politiker har. Men konsekvenserna av mångsyssleriet framgår inte alls av de här undersökningarna, vare sig de redan är utförda eller nu planeras. De frågor som jag ställt och som utskottet har citerat besvaras inte alls av dessa utredningar: Hur fördelar politiker sin tid mellan olika uppdrag i riksdag, kommun, landsting, parti, organisationer eller annan verksamhet? Hur mycket hinner politiker följa med i aktuell litteratur och i debatten om de frågor som de själva måste ta ställning till? Hur medvetna är partier och politiker om de risker som jag här försökt teckna? Vilken typ av uppdragskoncentration har ett värde från samordningssynpunkt och för ömsesidiga impulser? Hur påverkar uppdragsbördan politikernas möjligheter att hålla kontakt med sina väljare? Går utvecklingen mot mer eller mot mindre mångsyssleri? Det finns många fler sådana frågor att ställa. Det är dem jag vill ha belysta genom ett kvalificerat forskningsprogram, som inte finns eller är planerat i dag men som kan få stor betydelse för framtiden. Utskottet säger att det här med mångsyssleri är en »praktisk avvägningsfråga». Men avvägningar kan göras med mer eller mindre kunskap om bakgrunden, avvägningar kan göras med stöd av olika värderingar som baseras på fakta. Det bör ankomma på partierna att göra de bedömningarna, säger då utskottsmajoriteten. Ja visst, jag föreslår heller ingen lagstiftning mot mångsyssleriet. Vad jag vill ha är mer av kunskap om fenomenet, så att partier, tidningar, den allmänna opinionen och enskilda politiker blir mer medvetna om mångsyssleriets omfattning och följder. Jag har alltså, herr talman, ingen patentlösning på den här frågan, men jag känner behovet av en kartläggning som mycket angeläget. Problemet finns i alla partier, och mer av kunskap på området skulle hjälpa alla partier att mer medvetet fördela uppdrag och arbetsuppgifter i framtiden. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det var en salva det! Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår herr Ahlmark. Har ni i ert parti verkligen inte reda på vad medlemmarna gör? I vår riksdagsgrupp är man mycket väl medveten om vilka uppdrag var och en har. Här har väl också skett en viss förändring. Tidigare fanns det enligt riksdagsberättelserna de som hade långa rader av utredningsuppdrag. Nu är det bara två eller tre som har fyra sådana utredningsuppdrag — det är det högsta antalet. Det kan hända att partiet tagit sig samman — det verkar så. Herr Ahlmark målar ut det som en stor fara att några har många uppdrag. Han nämnde någon som hade en massa kommittéuppdrag. Jag kan inte kolla hur det är i det enskilda fallet; jag vet bara att det rör sig om en förtvivlat duktig karl — det brukar alltid vara karlar som har många uppdrag, så det är väl kanske kvinnorna som har möjligheten att bli tänkande Augustar och fundera över framtiden. Herr Ahlmark sade, att mångsyssleriet var en fara, dels för den enskilde riksdagsmannen, som inte hinner med att tänka litet mer djuplodande, dels för hela det politiska livet. Har herr Ahlmark den uppfattningen, att de som har stora och många uppdrag tänker sämre? Eller att de är mindre verksamma? Jag brukar rikta kritik mot kamraterna, om de har så många uppdrag att de inte har tid att sköta väljarna. Om en riksdagsman eller en stadsfullmäktigeledamot har så många uppdrag, att han inte kan hålla kontakt dels med partiorganisationen, dels med väljarna, anser jag det vara ett stort minus. En lika viktig sida av ett offentligt uppdrag — i riksdag och i stadsfullmäktige — är att ständigt konfronteras med dem som har valt en och dem, som man hoppas skall rösta på partiet en annan gång. I det avseendet kan man rikta kritik mot en del ledamöter ibland, men åtminstone vi har en mycket hård press på oss från våra ombudsmän. Jag har aldrig tyckt mig ha någon möjlighet — om jag skulle ha velat begagna mig av någon sådan — att smita ifrån den sida av ett offentligt uppdrag, som består i kon takt med människor utanför riksdagen. Jag vet inte riktigt, hur herr Ahlmark vill definiera en mångsysslare. Mig stöter det litet, när en riksdagsman inte bara har politiska uppdrag utan även har en tjänst vid sidan om. Jag vet inte om herr Ahlmark har någon tjänst vid sidan om. Jag tycker det skulle vara mycket svårt att förena det med ett riksdagsuppdrag, som man ju får använda både normal arbetstid och praktiskt taget all fritid till. Så har jag själv upplevt det. Skall kritiken gå ut över dem, som har sitt riksdagsuppdrag och fullgör det i kommittéer och styrelser och genom att sitta i sin bänk i riksdagen, och fyller ut nästan hela sitt dygn med kontakter utöver detta? Tycker herr Ahlmark det är fel att en person, som har fått fördelen att sitta i riksdagen, använder sin ställning även för låt oss säga en handikappgrupp? Ingenting skulle väl egentligen vara bekvämare än att kunna hänvisa till att vi inte har rätt att ha några sådana kontakter. Skall man vidare, därför att man har fått partiets förtroende, avstå från att sköta ett politiskt klubbarbete, en arbetarkommun etc.? Jag tycker att man helt har missförstått sitt uppdrag om man anser att en riksdagsman skall sitta och djuploda problemen och akta sig för att gå ut och ta del i organisationernas liv och livet utanför själva riksdagen. Tvärtom anser jag att en riksdagsman måste acceptera mångsyssleriet som princip. Han får inte bli expert på sina specialfrågor, som herr Ahlmark tycker, utan måste vara lyhörd och följa med vad som händer ute i samhället — annars kan han bli en kuf som sitter här och tänker djuplodande på problem som inte alls är de problem samhället vill ha lösta. För mig framstår det som självklart att en riksdagsman bör vara mångsysslare, bör vara mångintresserad och ha många kontakter. Sedan är det en annan fråga, om han dessutom skall ha ett civilt arbete att sköta — det tror jag blir litet svårare. Inte bör man rikta anklagelser mot dem som håller kontakterna med verksamheten utanför riksdagen och partierna och som ägnar sin arbetskraft också åt de fria och frivilliga organisationer som dock bestämmer opinionen och utgör en styrka för vårt land. Det kan vara kul att skriva i en tidning vilka uppdrag den ene eller andre riksdagsmannen har, men ligger det något värde i det? Bör inte en riksdagsman bedömas efter vad han gör? Jag tycker det är felaktigt att han skall dömas efter hur många uppdrag en tidning säger att han har. Bedöm den politiskt verksamme efter vad han gör och se till, att den som blir riksdagsman inte avskär sig från möjligheterna att syssla med många ting och ta kontakter med många människor! Skulle man gå herr Ahlmarks väg, skulle man kanske få en del spekulativa och i och för sig intressanta människor här på bänkarna men inte någon verklig representation för folket. Vi måste ibland göra oss omaket att ta ansvar för rätt många saker som inte ger oss någon ära men som tvingar oss att ta del av de bekymmer folk har. Det är billigt att bara tala om mångsyssleri när man bedömer en människa, herr Ahlmark. Riksdagsmännen bör avsättas om de inte gör rätt för sig. Så hårda är vi inom vårt parti. Man åker all världens väg, om man inte håller god kontakt med allmänheten. Jag tror därför att partierna håller bäst rent om de får sköta sig själva, och detta är ingen fråga, som riksdagen behöver offra större ansträngningar på. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag är ledsen att fru Eriksson i Stockholm tycks ha missuppfattat allt som står i motionen, nästan vartenda ord av vad jag sade och dessutom i stort sett hela den debatt som har förts i svensk press de senaste åren om farorna med mångsyssleri. Hon har inte förstått vad som är de centrala punkterna. Därför måste jag gå igenom en del av hennes argument. Nancy Eriksson frågar, om vi i folkpartiet inte håller reda på vilka uppdrag riksdagsmännen i vårt parti har. Jo, det finns en förteckning över vilka uppdrag olika personer har. Men det här är ett problem som gäller alla partier. Det finns mångsysslare i alla partier. Och i alla partier finns det de som bekämpar mångsyssleriet — även om de inte tycks tillhöra beredningsutskottets majoritet. Detta förekommer emellertid på flera håll, också inom det parti som Nancy Eriksson tillhör. Men det räcker inte att ha en lista över uppdrag t.ex. i statliga utredningar; de uppdragen brukar inte vara så många. Det gäller att få en samlad bild av allt det som ledande politiker i stat och kommun håller på med. Man bör försöka stimulera till debatt genom att analysera vad det betyder att en politiker har 25—30—35 olika uppdrag såsom den person vilkens uppdrag jag räknade upp från ett referat i Aftonbladet. Om man nu anser att tidningsreportage är så ovederhäftiga som Nancy Eriksson säger med adress till Aftonbladet är det väl bra att få en vetenskaplig kartläggning som visar att posterna fördelas väl, åtminstone i vissa partier. Om man inte är rädd för en utredning, bör man väl inte ha någonting emot att den företas. Jag tror dock att det kommer att framgå att alla partier, också Nancy Erikssons, missköter denna sak. Så frågar fru Eriksson, om jag menar att de som har många uppdrag tänker sämre än andra människor. Jag tog tio minuter på mig för att försöka visa att den som har många uppdrag, säg 20—30, av rent »fysiska» skäl inte hinner läsa in alla de frågor som han är med att besluta om. Man behöver inte alls tänka sämre därför att man har svårt att hinna läsa in alla saker eftersom man har så mycket mer att göra än andra. Problemet är att man inte i lugn och ro hinner tänka på de stora frågor som man förväntas känna till. Nancy Eriksson säger att det finns ett starkt skäl mot mångsyssleriet: det försvårar kontakten med väljarna. Ja, det är precis vad jag sade i mitt föregående anförande. Dessutom är detta det främsta skäl som anförs i reservationen mot mångsyssleriet.

Så frågar Nancy Eriksson hur mångsyssleri definieras. är mångsysslare bara personer som har politiska uppdrag eller personer som har arbeten vid sidan om, t.ex. i statlig förvaltning eller i företag? Jag har inte gjort någon definition av mångsyssleri och är inte särskilt intresserad av sådana definitioner. Jag är intresserad av vad det innebär för en politikers möjligheter att hålla kontakt med utvecklingen och omgivningen om han har ett arbete vid sidan om eller har 20 uppdrag vid sidan om eller har både ett arbete och 20 uppdrag vid sidan om. Här tycker jag inte att det finns någon speciell skillnad — allt får ingå i det problemkomplex som borde utredas. Skulle vi då inte få sitta med i styrelsen för en fri organisation, t.ex. en handikapporganisation? frågar Nancy Eriksson. Jo, vi sitter båda med i organisationer utanför de partipolitiska, och naturligtvis skall vi fortsätta att göra det. Det är värdefullt att riksdagsmän har sådana uppdrag. Vad jag säger är att det inte är bra om riksdagsmän samlar på sig så fruktansvärt många uppdrag att de inte hinner sköta dem. Om man sitter med i tio, femton olika grupper och styrelser som inte har med riksdagsarbetet eller partiet att göra, får man inte den kontakt med människor utanför riksdagen som man skulle sträva efter. Jag är övertygad om att en person som har ett viktigt uppdrag i en handikapprörelse sköter det uppdraget mycket bättre om han inte har så många uppdrag utöver det politiska än om han har ytterligare tio femton uppdrag. Just för att vi skall kunna göra en insats t.ex. i en handikapprörelse är det viktigt att vi bekämpar mångsyssleriet. Vi måste i alla fall acceptera mångsyssleriets princip, säger Nancy Eriksson. Riksdagsmän skall vara mångsysslare. Jag håller med om det, enligt en viss definition på »mångsysslare». Vi politiker skall inte var experter på samma sätt som de utomordentligt kunniga personerna i förvaltningen. Däremot måste riksdagsmän och ledande kommunalpolitiker kunna så mycket om frågorna att de kan hålla tummen på ögat på experterna och t.ex. kräva ett alternativ till den lösning som experterna har presenterat. Men det är svårt att hinna med också detta, om man jäktar från sammanträde till sammanträde, från möte till möte, från nämnd till nämnd. Till slut upprepar fru Eriksson kravet att vi inte skall döma politikerna efter deras uppdragslistor, utan efter hur framgångsrika de är i sina uppdrag. Ja, just det! Det är precis vad motionen handlar om och reservationen talar för. Det räcker inte med sådana listor över uppdrag som tidningarna publicerar och som är det enda ma terial vi har i dag. Vi bör försöka analysera om det finns starka skäl för en viss typ av uppdragskoncentration och svaga skäl för en annan typ. Man bör undersöka vad mångsyssleriet leder till. Sedan kan vi döma politikerna efter vad de gör. Detta är ett utomordentligt starkt argument för folkpartiets reservation.

Herr talman! Det var ju roligt att höra att herr Ahlmark egentligen har samma uppfattning som jag om hur man skall sköta ett offentligt uppdrag, nämligen att man skall syssla med många ting och att det inte betyder så mycket om man har många uppdrag eller om man har få utan att det som betyder någonting är hur man sköter dem. Då är vi ju på samma linje. Herr Ahlmark envisas med att mena att om reservationen av folkpartiet bifölls skulle utvecklingen mot idealiska politiska representanter befordras. Vad sägs då i denna reservation? Jo, man vill ge en mening till känna. Är det den mening som jag har framfört och som herr Ahlmark har instämt i, behövs det ingen reservation för att ge den till känna. För Övrigt står det i reservationen bara att det fordras mycket mer av kunskaper om mångsyssleriets omfattning och verkningar än vi har i dag. Det skulle man alltså få, om man i enlighet med reservationen skulle säga till Kungl. Maj:t, att det behövs. Det är en mycket tunn reservation. Om man inte har några praktiska förslag att framföra och man för övrigt erkänner att mångsyssleri är en förutsättning för att man skall kunna följa med i ett politiskt arbete o.s. v., ser jag ingen mening i en reservation. Herr Ahlmark sade att en politiker borde kunna hålla tummen på ögat på experterna. Vi försöker väl alla fylla det måttet. Om vi inte gör det, har vi våra grupper bakom oss som ser till att vi gör det. Om något parti är så slappt, att det inte bryr sig om hur dess representanter sköter sig, tror jag inte att det har någon chans att klara sig i längden. Vi har i allmänhet varit mycket hårda mot våra representanter, och jag tror att det har varit riktigt. Vart och ett parti får väl försöka handla på samma sätt. Det exempel herr Ahlmark målade upp av en människa, som jäktade från det ena sammanträdet till det andra och inte hann läsa handlingarna och kanske inte hann med att vara närvarande i riksdagen, är uppenbarligen en person som borde befrias från sina uppdrag så fort som möjligt. Men jag tror inte att det resultatet lättare uppnås om man ansluter sig till reservationen. Man kan inte i riksdagen uttala sig om hur människor skall vara i alla väder. Det finns väl för övrigt ingen grupp människor vilkas arbete man har möjlighet att följa så bra som politikerna. Många har ju rätt att kritisera dem och alla åtminstone inom den närmaste gruppen har tillfälle att inverka på deras möjligheter att få fortsätta som politiker. Vi politiker är verkligen utsatta för en kritik som man skulle önska även då det gäller andra arbetande. Ingenting av detta vinnes genom bifall till reservationen, och jag är glad att herr Ahlmark i alla fall erkände att det inte är experter vi behöver utan personer med mångsidiga kunskaper och god kontakt med allmänheten.

Herr talman! Fru Eriksson går på två oförenliga linjer i sin senaste replik. Den ena linjen innebär att vi egentligen tycker detsamma. Jag har sagt att det viktiga är hur folk sköter sina uppdrag och inte antalet i och för sig. Frågan är vad många sysslor och uppgifter leder till när det gäller att sköta arbetet. Det har jag framhållit hela tiden. När Nancy Eriksson anslu ter sig till den uppfattningen betyder det i själva verket en plädering för reservationen och motionen. Men två minuter senare sade hon att det i dag i stort sett är bra, eftersom inga människors arbete belyses bättre än politikers och inga utsätts för starkare kritik om de missköter sig än just riksdagsmän och ledande kommunalpolitiker. Enligt Nancy Eriksson är det här egentligen inget problem. Men i så fall har vi mycket olika uppfattningar. Ty även om den demokratiska kontrollen i många fall är utomordentligt verksam, är den det inte i alla sammanhang. Jag har nämnt ett konkret exempel på en politiker med 30 uppdrag, vilket enligt min mening är alldeles för många. Jag tror också att många andra personer som har ungefär lika många uppdrag inte borde ha det. Den insikten finns också inom fru Erikssons eget parti. I Aftonbladet återfinns ett uttalande av Rune Hammarbäck, som är organisationssekreterare i det socialdemokratiska partiet. Han säger: »Mångsyssleriet är en styggelse. Jag tycker först och främst det är olyckligt när en och samma person sysslar med både riks-, kommunaloch landstingspolitik. Jag tror inte det finns många som är mäktiga den uppgiften.» Han säger alltså att mångsyssleriet är en »styggelse», medan fru Nancy Eriksson tycker att det i stort sett är bra som det är i dag. Jag delar Rune Hammarbäcks uppfattning och anser det här är en styggelse som bör belysas med en utredning. Sedan gick Nancy Eriksson över till sin sista försvarslinje. Hon sade att hon i och för sig inte har någonting emot reservationen utom det att den är litet för tunn. Men det är en avgörande värderingsskillnad mellan utskottsmajoriteten, som inte tycker problemet är viktigt, och reservanterna som menar att mångsysslerifrågan är allvarlig och betydelsefull. Det viktiga är emellertid att reservationen i motsats till utskottet kräver att denna sak ska belysas genom ett kvalificerat forskningsprogram. När fru Nancy Eriksson då frågar mig om jag har några lösningar som skulle kunna ändra förhållandena, exempelvis några lagförslag, blir mitt svar givetvis nekande. På många andra områden har det genomförts en mängd undersökningar för att få klarhet om politikens villkor utan att man för den sakens skull genast måste föreslå nya lagar. Det har gjorts doktorsavhandlingar och andra utredningar om hur partier arbetar, var frågor bereds, vilken makt partikongresser har 0. s. v. — ingen har av den anledningen begärt lagstiftning om hur partier skall arbeta. Men vi anser att sådana fakta är viktiga att få fram och att de påverkar partierna. Det har i författningsutredningen undersökts hur nomineringarna går till inom olika partier. Men de flesta av oss har inte begärt att man skall lagstifta om nomineringsprocessen. Vi anser det i stället viktigt att dessa frågor klarläggs så att debatten, partierna och de enskilda politikerna får bättre grund för sitt handlande. Jag yrkar fortfarande bifall till reservationen.

Herr talman! Nej, fru Eriksson, Rune Hammarbäck sade inte att mångsyssleriet är en styggelse som man kommit till rätta med. Han sade att mångsyssleriet är en styggelse som man borde komma till rätta med.

Herr talman! Jag vill här bara helt kort understryka de synpunkter jag fört fram i det särskilda yttrande som jag fogat till allmänna beredningsutskottets förevarande utlåtande. Utskottet, som har skrivit positivt, framhåller att man har bristfälliga kunskaper om flera av de problem som jag tagit upp i min motion, och man säger att det krävs effektiva forskningsinsatser på detta område. På den grunden har jag anslutit mig till utskottets ut låtande. Vidare skriver utskottet att vissa brott är föremål för översyn samt att justitieministern har förebådat en genomgripande rättshjälpsreform. Jag vill emellertid understryka att likheten inför lagen inte enbart är en fråga om utformningen av strafflagstiftningen eller rättshjälpen. Likhet inför lagen är ju en av de grundläggande principerna för vårt samhälle, men dess faktiska tillämpning är inte vetenskapligt undersökt och bevisad. En sociologisk undersökning och kartläggning av domstolarnas praxis skulle kunna ge en systematisk och realistisk inblick i relationerna mellan brott och straff. En sådan analys skulle vara av intresse både för de enskilda medborgarna och för juristerna och fackmännen. Den kan visa hur domstolarna fungerar när det gäller de traditionella brotten och de moderna brotten, trafikoch skattebrott 0. S. V. En sådan undersökning kan också belysa frågan om hur människor i olika socialgrupper straffas. Materialet bör kunna användas för prövning av hypotesen om att de traditionella brotten främst är att finna i de lägre samhällsskikten. Om så är fallet, kan man fråga sig om utfallet beror på en reellt större risk för brottslighet bland dessa kategorier eller om orsakerna är att finna i själva rättsskipningen. Ett sådant material skulle vidare kunna vara vägledande för lösning av konflikter mellan behandlingshänsyn och hänsyn till allmänpreventionen när det gäller insättande av fängelsestraff. Jag vill med det anförda endast understryka angelägenheten av att rättssociologin i enlighet med vad som framhålles i utskottets utlåtande erhåller goda forskningsresurser.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

Herr talman! När det nuvarande bostadstillägget förelades riksdagen anslöt sig centerpartiet i allt väsentligt till reformen. På ett par punkter hade vi emellertid avvikande mening. Vi föreslog bl.a. höjning av vissa bidrag och förbättring av bidragsmöjligheterna för föräldrar med särskilt låg inkomst och ensamstående förälder. Vi hade vidare en annan principiell uppfattning beträffande finansieringen. Kostnaderna för finansieringen av bostadstilläggen är ju numera delade mellan staten och kommunerna. Den ojämförligt största delen av kostnaden faller på staten. I årets statsverksproposition föreslås ett förslagsanslag om 450 miljoner kronor. En mindre del, ca 10 milj., faller på kommunerna. Stat och kommun delar i detta sammanhang lika på en kostnad av 20 miljoner kronor. Det kommunala bostadstillägget berör barnfamiljer som har särskilt höga bostadskostnader. Utvecklingen mot allt högre bostadskostnader är beklaglig. Dessa kostnader blir så höga att t.o.m. familjer som har en ganska god konsumtionsstandard inte anser sig ha möjlighet att bo så bra som de kunde ha anledning till. Vi anser det rimligt och riktigt att samhället beaktar dessa förhållanden när det gäller att tillgodose barnfamiljernas konsumtionsstandard. Men att bostadskostnaderna är höga kan knappast kommunerna lastas för. Det måste till betydande del hänföras till statsmakternas inflytande på detta område, på den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället inklusive bostadskostnaderna. Särskilt i storstäderna är bostadskostnaderna för barnfamiljer mycket höga; det vet vi. Det är koncentrationen av befolkningen genom inflyttningen till storstäderna som medfört att barnfamiljerna har måst flytta ut till ytterområdena kring städerna och bosätta sig i de nybyggda och mycket dyra lägenheterna i höghusen. Jag tror, herr talman, att det är en ganska fåfäng förhoppning att räkna med att kommunerna nämnvärt skulle kunna påverka hyresbeloppen och bostadskostnaderna genom att betala 50 procent av det särskilda kommunala bostadstillägget. När reformen genomfördes anfördes från centerpartiet den principiella uppfattningen att hela stödet till barnfamiljerna — inklusive bostadsstödet — är en angelägenhet för staten. Att lasta över kostnaderna på kommunerna är att lägga bördan på mindre inkomsttagare. Nu är det bara fråga om ungefär 10 miljoner kronor, men vi har erfarenheter av att sådana övervältringar på kommunerna mycket snart kan komma att stiga till mycket höga belopp. Det är en utveckling som går tvärtemot vad vi i centerpartiet vill verka för, nämligen en minskning av kostnaderna för och det ekonomiska trycket på de mindre inkomsttagarna, vilket bl.a. skulle kunna uppnås genom att inte övervältra kostnader av det här slaget på kommunerna. Det är vår uppfattning att man från praktiska synpunkter inte har något att vinna med en sådan uppdelning av kostnaderna mellan stat och kommun som reformen innebär. Jag skulle vilja påstå att det i stället är tvärtom. Systemet har visat sig vara mycket arbetskrävande för att inte säga krångligt sett ur kommunal administrativ synpunkt. Kommunerna har haft stora bekymmer särskilt i genomförandeskedet, och man har exempelvis fått tillsätta särskild personal. Det har således också skett en administrativ övervältring på kommunerna. Erfarenheten talar för att systemet skulle ha kunnat göras mycket enklare i administrativt hänseende om staten ensam haft ansvaret för de kommunala bostadstilläggen. Jag tror att det finns en mycket samstämmig kommunal opinion för den ordningen. Det föreligger behov av att göra systemet med bostadstilläggen enklare från administrativ synpunkt. Jag tror också att det är en mycket enig kommunal uppfattning att den övervältring på kommunerna som skett inte påverkar syftet med uppdelningen mellan stat och kommun, alltså att kun na sänka bostadskostnaderna eller måhända att lokalisera näringsliv och bebyggelse till mindre kostnadskrävande områden i vårt land. Jag tror att ju förr socialdemokraterna kan övertygas om nödvändigheten att ändra detta system, desto förr får vi en ordning som är mera förenlig med de jämlikhetspolitiska värderingar som jag uppfattar som gemensamma för oss i långa stycken. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1 vid punkten 8. Reservationen 2 berör också punkten 8 i utskottets utlåtande. Den behandlar frågan om en minskning av förmögenhetens inverkan på möjligheterna att erhålla familjebostadsbidrag. Särskilt i mindre företag är en viss förmögenhet en förutsättning för att kunna starta och driva verksamheten. Förmögenheten är där i många fall bunden till företaget och utgör med ett modernt uttryck ett aktivt kapital, en aktiv förmögenhet, som inte kan användas för konsumtion. I det Strängska skattepaketet belystes den här frågan mycket väl, och det har föranlett finansministern att från skattesynpunkt behandla dessa två kategorier av förmögenhet på olika sätt. Det tycks dessutom råda en principiell enighet här i riksdagen om denna syn. Finansministern har myntat uttrycken passiv och aktiv förmögenhet. Det aktiva kapitalet i förmögenheten är bundet till företaget; att det behålles där är en förutsättning för stabilitet och sysselsättning och för vidare utveckling av företaget. Därför ser man från beskattningssynpunkt på detta kapital på ett annat sätt än på det s.k. passiva kapitalet, som är tillgängligt för konsumtion utan de vådor som kan följa av att det aktiva kapitalet konsumeras i ett företag. Det är en härmed jämförbar syn som man kan lägga även på den nu aktuella frågan. komst, ger detta utslag på de inkomstgränser, som är stipulerade för familje bostadsbidraget. Det bör vara familjens konsumtionsstandard och möjligheterna till konsumtionsstandard som är avgörande för bedömning av bostadstillläggets storlek och möjligheten att erhålla det. Reservanterna syftar i och för sig inte på något sätt till att förbättra de föräldrars möjligheter till familjebostadsbidrag som har förmögenhet. Det är en anpassning till den reella konsumtionssituationen som vi vill försöka komma närmare. Om det skulle finnas konstruktioner som tar hänsyn till skillnaden mellan ett aktivt och ett passivt kapital, har vi naturligtvis ingen erinran att göra i det fallet. Vad jag här har framhållit talar för att förmögenhetens inverkan enligt vårt förslag bör minska från 20 procent till 10 procent av den summa som överskrider ett visst förmögenhetsbelopp. Vi vill knyta an till de regler för förmögenhetens inverkan som gäller för bostadstilllägg för pensionärer. Från regeringssidan anser man det mera befogat att anknyta till de regler som gäller för studiebidrag. Även dessa regler kan naturligtvis diskuteras, men det föreligger en likhet mellan barnfamiljer och pensionärer i det avseendet att barn såväl som pensionärer är beroende av ekonomisk hjälp från andra, inte minst från samhället. Jag ber därför, herr talman, att också få yrka bifall till reservationen 2 vid punkten 8.

Herr talman! Också i år har vi med motionerna I: 447 och II: 545 föreslagit att avtrappningen av bostadstilläggen skall inträda först vid en faktisk årsinkomst av 20 000 kronor. Utskottet säger att man icke kan tillstyrka detta yrkande med hänsyn till de ökade kostnaderna och med beaktande av den höjning av inkomstgränsen som föreslagits i statsverkspropositionen. Den justering av inkomstgränsen som sker från 1 januari 1971 har enligt statsverkspropositionen vidtagits med hän syn till barnfamiljer i låglönegrupperna; man har i år stannat vid 18 000 kronors årsinkomst. Herr talman! Det är förunderligt att man alltid måste ligga en bra bit under vad som enligt gängse uppfattning betraktas såsom låglön. Jag vill hänvisa bl.a. till den av LO gjorda definitionen av låglön, som skulle ligga vid cirka 19 000 kronors årsinkomst enligt löneläget år 1969.

Man hade kunnat minska dessa kommuners utgifter om man hade lämnat oreducerade bostadsbidrag upp till denna högre inkomstgräns, 20 000 kronor. Detta argument berörs inte i statsutskottets utlåtande, och det är bara att beklaga att man inom utskottet är så litet bekymrad över de höga kommunala utdebiteringarna. De ökade kostnaderna, som utskottet är så oroligt för, blir faktiskt inte så fantastiska. Skillnaden mellan utskottets förslag och vårt anslagsäskande är 35 miljoner kronor, och då har vi också inräknat de ökade utgifterna för att höja åldersgränsen för barn vilka saknar egen inkomst till 18 år. Utskottet har upplysts om att frågan om åldersgränserna för närvarande utreds av familjepolitiska kommittén. Jag hoppas därför att detta problem kommer att lösas inom en inte alltför avlägsen framtid. Redan nu borde man emellertid inse att en avtrappning av bostadstilläggen bör inträda först vid en faktisk årsinkomst av 20000 kronor. Gränsen har höjts med 1 000 kronor om året under de två senaste åren, och det tyder på att man försöker åstadkomma en justering av en från början för lågt satt inkomstgräns. Vi anser emellertid att takten i denna justering är alldeles för långsam. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till motionerna 1: 477 och II: 545.

Herr talman! Inom utskottet har vi uppnått fullständig partipolitisk enighet om att beställa en översyn av bestämmelserna för bostadstillägg så att betalningssvaga grupper utöver dem som nu är berättigade kan få bostadstillägg. De grupperna kan i huvudsak rubriceras — för att försöka tala lagspråk — som ensamstående och familjer utan barn under 16 år. De som tillhör dessa kategorier kan i dag inte få bostadstillägg om de inte är pensionärer, och översynen skall därför i huvudsak gälla dem. Men den skall också beröra andra kategorier som kan efterfråga lägenheter som är för dyra för dem och där de kommunala bostadstilläggen inte räcker till. Vi uppnådde som sagt enighet härom, och det bör fru Ryding beakta när hon också i år reser krav på att fullt bidrag skall utgå vid en högre inkomstgräns. Denna gräns har, som fru Ryding sade, höjts från 16 000 till 18 000 kronor. Inom utskottet anser vi att pengarna kanske kan användas på andra områden. Vi tror att översynen kan visa på svagheter i bidragsgivningen som behöver elimineras, och det kommer också att kosta pengar. Får jag sedan säga till herr Nilsson i Tvärålund att vi nu ett par år i följd har tjatat om hur mycket av förmögenheten som skall läggas till inkomsten för att bestämma bidragens storlek. I den frågan kan man naturligtvis argumentera länge och göra anspråk på att det måste vara mest korrekt att knyta an till pensionärernas villkor, där 10 procent av förmögenheten skall läggas till inkomsten. Vi för vår del hävdar att det ligger närmare till att knyta an till den studiesociala bidragsgivningen, där 20 procent av förmögenhet över en viss gräns läggs till inkomsten. Nu måste vi uppmärksamma att vi i årets riksdag fått en proposition — jag tror att det var nr 65 — där man föreslår höjning av förmögenhetsgränsen från 30 000 till 50 000 kronor. Det kommer alltså att innebära att 20 procent av förmögenheter över 50 000 kronor kommer att läggas till inkomsten. Herr Nilsson i Tvärålund tog också upp frågan om kommunernas kostnader i detta sammanhang. Just på detta lilla, klart avgränsade område beträffande bidragsgivningen tror jag att det är mycket klokt att kommunerna är med och bestämmer emedan de har stora möjligheter att påverka efterfrågan på bidrag. Det är ju hyrans storlek, som avgör om bidrag skall utgå, och hyrans storlek är något som kommunerna i allra högsta grad är ansvariga för. Det är kommunerna som godkänner huvudparten av hyrorna i den nya byggnation som bjuds ut på marknaden. De godtar den genom att ställa resurser till förfogande och genom att ställa sig bakom byggnationen. Kommunerna är alltså ansvariga härvidlag och de bör därför också ha en press på sig genom dessa bidrag. Jag tror att man här har lyckats åstadkomma ett mycket fint arrangemang genom anknytningen till kommunerna. Sedan var herr Nilsson i Tvärålund inne på en annan sida av detta problem. Han säger att administrationen blir så krånglig på grund av denna anknytning. Om herr Nilsson funderar igenom detta problem, skulle han snart upptäcka att dessa svårigheter helt saknar samband med de kommunala bidragen. Den krångliga administrationen beror uteslutande på det förhållandet att bidragen skall utgå till bidragsmottagarna och inte som tidigare till fastighetsägarna. Tyvärr stödde inte herr Nilsson i Tvärålund den reservation, som jag på sin tid framlade i riksdagen och i vilken jag föreslog att bidragen såsom tidigare skulle utgå direkt till fastighetsägarna. I så fall hade vi sluppit det trassel och de kostnader som nu uppstår genom att bidragen skall utgå till bidragstagarna. Kommunerna var inkopplade även tidigare men då var det mycket enklare att administrera eftersom man hade att göra med företag och inte med en hel rad enskilda individer. Med det anförda, herr talman, ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Bergman erinrade om att vi i utskottet hade nått enighet om en översyn av bidragsbestämmelserna och om att det fanns svagheter i den konstruktion och den utformning de nu hade. Det är alldeles riktigt, och jag hoppas att den översynen inte enbart skall begränsa sig till de frågor som togs upp i den motion som föranledde detta eniga uttalande från utskottet. Det finns anledning att få en yvtterligare belysning av de frågor som vi har aktualiserat i våra reservationer och i de angelägenheter som vi har diskuterat tidigare, bl.a. när familjebostadsbidraget infördes. Vi kan tydligen i varje fall inte ännu bli eniga om att det är en statens angelägenhet att sörja för stödet till barnfamiljerna. Den saken får vi tydligen fortsätta att diskutera och även de praktiska synpunkter och de administrativa frågor som hör ihop härmed. Den reservation som herr Bergman påminde om och som skulle ha förenklat det administrativa systemet så väsentligt hade ju en del andra sidor som riksdagen inte ville godkänna. Det gällde ju här mer än de rent administrativa frågorna. Jag hoppas att den översyn som skall komma till stånd även tar upp frågorna angående möjligheterna till bostadsbidrag till de barnfamiljer i storstäderna, vilka är berättigade till bostadsbidrag men som på grund av bostadsbris ten inte har möjlighet att erhålla något sådant. Likaså hoppas jag att förbättringen i större utsträckning kan komma ensamstående förälder till del.

Herr talman! Jag känner ett behov av att uttrycka en viss tveksamhet inför utskottets ställningstagande till den grupp motioner, som syftar till att utvidga det statliga och kommunala bostadstillägg som nu utgår till barnfamiljer, till att bli en sorts allmänt låginkomststöd eller — om man så vill — ett bostadspolitiskt stöd till lägre inkomsttagare. När riksdagen fattade beslut om det nu gällande systemet för bostadstillägg till barnfamiljer, tror jag att man både i förarbetena — utredning och proposition — och i riksdagen betraktade det som en exklusivt familjepolitisk reform. Bostadsanknytningen i den stödformen är ju utomordentligt svag. När det gäl ler grundbeloppet, som alla barnfamiljer under en viss inkomst kommer i åtnjutande av, finns det över huvud taget inte någon bostadsanknytning annat än i namnet — vi kallar det »bostadstilllägg» men det utgår till familjer i ifrågavarande inkomstsituation, oavsett hur de bor, ja även om de inte bor alls. Man kan bo i tält, man kan vandra på gatan, man kan bo hemma hos mamma och pappa, man kan bo hur som helst eller över huvud taget icke bo, och man är ändå berättigad till detta »bostadstillägg». Detta är naturligtvis en oegentlig benämning, som vi tog i arv från familjebostadsbidraget. Men där finns alltså över huvud taget ingen bostadsanknytning annat än i namnet. När vi går ett steg uppåt till de förhöjda tillägg som kan utgå efter vissa grunder finns det en bostadsanknytning, men den är mycket svag; den är svagare än i det tidigare systemet med familjebostadsbidrag. Vi har vissa krav på bostadsstandard, men dessa är så liberalt utformade — och det har skett alldeles avsiktligt — att egentligen ingen skall diskrimineras. Vi har inte önskat att någon skall diskrimineras när det gäller bidragsrätten på grund av att han bor för dåligt. Det var ett av syftena med reformen. Det är alltså en mycket svag bostadsanknytning även där. Först när vi kommer till den delvis med statsbidrag finansierade kommunala delen av bostadstilläggssystemet finns det inte bara en bostadsanknytning utan även en hyresanknytning; hyreskostnaden är utslagsgivande för bidragets storlek. Jag kan väl tänka mig att det kan finnas tekniska och även i andra avseenden möjligheter att på något sätt kopiera den kommunala delen av bostadstillägget, om man vill åstadkomma ett bostadsstöd som kan gälla även andra än barnfamiljer. Det borde vara möjligt, ehuru jag inte är i stånd att se precis hur ett sådant system skall utformas — det är en utredningsfråga. Däremot tror jag att det vore olyckligt att ens leka med tanken att utvidga den statliga delen av detta tilläggssystem till att bli någonting annat än just en familjepolitisk stödform. Jag har i varje fall sett det så, att med detta system av bostadstillägg har riksdagen skapat åt sig ett — jag betonar det — exklusivt familjepolitiskt instrument att användas jämsides och alternativt med barnbidragssystemet. Vi har skaffat oss en möjlighet här i riksdagen att när vi finner det nödvändigt, motiverat och ekonomiskt möjligt förbättra stödet till barnfamiljerna välja mellan två vägar. Vi kan välja den väg som regeringen i år har valt som huvudväg, nämligen att höja de allmänna barnbidragen, alltså en generell förbättring för alla barnfamiljer oavsett ekonomiska villkor och annat. Vi kan också — om vi finner det mer motiverat — välja den andra vägen, den selektiva vägen där vi sätter in stödet på de familjer som har speciellt stort behov av ett stöd, d. v. s. Jag har uppfattat det så — det skulle vara intressant om statsrådet fru Odhnoff ville bekräfta eller motsäga den uppfattningen — att vi därmed avsiktligt har skaffat oss en möjlighet att variera förbättringarna i stödet till barnfamiljerna efter den aktuella situationen. Möjligheterna att arbeta med två olika instrument som verkar på olika sätt måste rimligen komma att begränsas, om vi i det rent familjepolitiska systemet av bostadstillägg börjar bygga in andra stödformer med annat syfte. Jag har alls inte något emot att vi undersöker möjligheterna av bostadsstöd även till andra än barnfamiljer. Det finns alldeles säkert människor i detta land som behöver ett sådant stöd. Jag har över huvud taget ingenting emot att vi ser över det familjepolitiska systemet; naturligtvis kan det finnas motiv att göra det. Jag är väl medveten om att instrumentet för en selektiv familjepolitik redan nu har sina begränsningar. Det finns en gräns för hur långt vi kan använda det systemet — det är vi nog alla medvetna om — men den gränsen måste såvitt jag kan förstå bli snävare. Möjligheterna för riksdagen att med praktiskt och tekniskt ganska enkla medel förbättra familjestödet på alternativt någon av dessa två vägar — den generella och den selektiva — måste begränsas, om vi i detta system tar in stödformer med helt annat syfte än det familjepolitiska. Det finns ingen anledning, herr talman, att ställa något yrkande. Utskottet har, om jag läser rätt, ställt sig positivt till en översyn av bestämmelserna, och det lär ju inte rimligen kunna hända någonting utan att vi får tillfälle att ta del av en utredning och får material för ett ställningstagande. Det behövs väl inte i dag något yrkande om avslag på motionerna. Det finns ingen reservation att anknyta ett sådant yrkande till. Jag har bara känt ett behov av att klargöra min syn på detta och uttala min stora tveksamhet inför tanken att — förlåt uttrycket, herr talman — förorena det familjepolitiska stödsystemet genom att ta in andra syften i det, vilka enligt min mening sannolikt kan tillgodoses bättre på andra vis. Därmed kan vi låta det familjepolitiska stödsystemet vara rent i den bemärkelsen, så att det blir praktiskt enklare att handskas med i framtiden.